Fru talman! Det är riktigt att det i utskottet har kommit fram promemorior om hur det går till exempelvis i domstolar. Men de som har kommit med förslaget, dvs. miljöpartiet och moderaterna, har aldrig gått längre än till att säga att det skall vara någon form av sanningsförsäkran. Inte ens här i dag får vi en enda hint om vad det är ni är ute efter. Skall det vara straffsanktionerat? Skall vi ha förundersökningsarbete i utskottet? Skall det gälla alla? Här antyds att det, till skillnad från i domstolarna, skall gälla i första hand de tilltalade. Vi har inte fått en enda diskussion om dessa frågor. Jag tolkar inte detta som ödmjukhet, utan som osäkerhet. Man är inte riktigt beredd att ge sig in i diskussionen, eftersom det leder väldigt långt -- kanske till att vi måste byråkratisera och inskränka verksamheten. Anders Björck hänvisar till att det är ett problem att svenska folket tycker att det är otillständigt att man kan ljuga inför utskottet och att man kan förolämpa utskottet. Ja visst, det tycker jag också. Men på vilket sätt kommer vi åt det med en sanningsförsäkran? Det finns ju andra korrektionsmedel. Vi kan aldrig hindra någon från att förolämpa utskottsledamöterna, och tål vi inte det, skall vi enligt min uppfattning inte vara politiker.

Fru talman! Ulla Pettersson berörde här våra olika reservationer. Den första gällde var man skall sätta gränser för överlämnande av uppgifter mellan olika myndigheter. Som jag sade i mitt anförande är vi inte emot att man överlämnar uppgifter, men vi vill att det skall ske mycket restriktivt. Ulla Pettersson sade att man måste sätta gränsen någonstans. Vi har framfört ett förslag om att gränsen skall gå vid aktuella uppgifter som är av väsentlig betydelse för att den enskilde skall få nödvändig vård. Det står på intet sätt i någon konflikt med vår uppfattning att det är mycket viktigt att barn får den vård som de behöver. Våra synpunkter på det här området hänger ihop. Om det är nödvändigt skall det finnas möjligheter att föra över uppgifter. Jag tycker att det var en konstruktion från Ulla Petterssons sida när hon påstod att det skulle finnas en motsättning. När det gäller definitionen av basenheter och myndigheter har jag inte påstått att det inte har förekommit en diskussion. Tvärtom har jag noterat att diskussionen har pågått länge. Men det är nu dags att komma med ett klargörande och bestämma sig för en definition. Vi tycker att en sådan måste komma till stånd. Ulla Pettersson säger att nya problem skulle skapas, t.ex. med tanke på omorganisationer av kommuner. Själv kommer jag från Göteborg där vi har haft en stor omorganisation till stadsdelsnämnder. I remissvaret från Göteborg i den här frågan menade man att man borde ta upp detta. I kommunerna har man problem med att tolka sekretesslagen. Det finns ett stort behov ute i kommunerna av att få veta hur man skall tolka lagen. Det vore väl skam om regeringen inte skulle kunna komma fram med ett förslag på hur det skall göras efter så mycket diskussioner, så att det här kan lagregleras. Ulla Pettersson säger att det är fel att slå till med lagstiftning omedelbart. Diskussionen har faktiskt pågått länge, och det gäller nu för regeringen att också visa sig handlingskraftig. Någon gång kommer vi att få en översyn av sekretesslagen, säger Ulla Pettersson. Vi har pekat på ett särskilt problem. Det gäller barn som utsätts för sexuella övergrepp m.m. Det behövs ett förbättrat skydd och en samordning mellan polisen och socialnämnden. Vi tycker att det är mycket angeläget och att man borde kunna göra en sådan översyn på just den här punkten.

Fru talman! Jag kan instämma i Ulla Petterssons allmänna inledning om ansvaret för den enskilde och behovet av sekretess i olika vårdärenden. Sekretesslagen är ju inte till för vare sig politiker eller byråkrater utan för att skydda den enskildes personliga förhållanden. Ulla Pettersson blev sedan mindre engagerad när hon kom in på nyttjandet av uppgifterna för administrativa ändamål. Det sägs att det är fråga om att ge rätt uppgift vid rätt tidpunkt och för rätt ändamål. Från centerpartiets sida har vi när det gäller uppgiftslämnandet i samband med stora databaserade register i många olika sammanhang hävdat att uppgifter insamlade för ett ändamål inte skall användas för andra ändamål. Det leder i många fall till felaktiga slutsatser när uppgifterna används för ett annat ändamål. Det leder också till att den enskilde inte har något begrepp om hur uppgifterna används. Socialdemokraterna har ju under många år haft en förkärlek för detta registrerande, och det återkommer även i det här sammanhanget. Jag konstaterar att Ulla Pettersson inte heller i sitt inlägg har givit någon mer utförlig motivering för exempelvis införandet av den särskilda lagen om uppgiftsskyldighet.
Fru talman! Ingela Mårtenssons inlägg kan få en att tro att det finns någon motsättning mellan majoriteten -- det är inte bara socialdemokrater som bildar majoriteten i utskottet -- och oppositionen om att man skall vara restriktiv med att lämna ut sekretessbelagda uppgifter. Så är det ju inte alls. Jag tycker att det här väldigt mycket handlar om något slags lek med ord. För att inte bara citera vad vi har sagt i konstitutionsutskottet kan jag t.ex. citera att socialutskottet skriver: Utskottet anser det viktigt att onödiga uppgifter så långt möjligt sorteras bort. Det utskott som är sakutskott på behandlingsområdet säger också att man inte kan se att förslaget leder till några nackdelar. Även i propositionen säger man när det gäller forskningsregister att de så långt möjligt inte bör innehålla personnummer eller andra uppgifter som gör att enskilda kan identifieras. Jag tror inte att vi egentligen har så olika uppfattningar. Det är självklart att sådant som inte är nödvändigt inte skall lämnas ut. Framför allt -- det sade jag i mitt inlägg, och jag vill upprepa det -- skall vi inte samla in sådana uppgifter som inte är nödvändiga. Vi skall inte ha offentliga register med onödiga uppgifter. När det gäller definitionen av basenheter sade jag också i mitt anförande att det är en viktig fråga och att vi behöver återkomma till den. Av propositionen framgår det också att det här är ett arbete som fortsätter. Men jag tycker att Ingela Mårtensson gör sig skyldig till litet av det som jag har kritiserat i den här frågan, nämligen att anlägga något av ett storstadsperspektiv, just när hon tar upp Göteborg. Där är det här kanske en enkel lösning. Men i det län som jag kommer ifrån -- Gotland -- har man väldigt små enheter. Det skulle vara alldeles orimligt eller i varje fall väldigt krångligt om vi skulle ha en skarp sekretessgräns mellan t.ex. Att barn kan få öronskador av misshandel vet i varje fall alla som har läst Mobergs Utvandrarna. Det kan vara väldigt viktigt med ett intimt samarbete mellan de klinikerna, som ju skulle försvåras om man satte upp bestämda sekretessgränser på en så liten enhet. Elisabeth Fleetwood berörde när reservanterna skall få rätt. Som jag sade tror jag inte att reservanterna någonsin kommer att få rätt så till vida att vi kommer att hitta en väldigt enkel lösning. Även om vi gör en total översyn av sekretesslagen kommer vi, är jag rädd, att hamna i ett läge där vi blir tvungna att plåstra och fila och i alla fall måste återkomma i den här frågan; det ligger liksom i sakens natur. Bengt Kindboms invändning hinner jag inte med -- den får jag försöka återkomma till.

Fru talman! Ulla Pettersson konstaterade att det inte finns någon motsättning mellan majoriteten och oss reservanter när det gäller uppfattningen att inhämtandet av uppgifter skall ske restriktivt. På den punkten är vi enligt Ulla Pettersson helt ense -- det är självklart att man inte skall lämna ut uppgifter som inte behövs för vården. I så fall förstår jag inte varför majoriteten inte kunde gå med på att man i lagen skriver in att det skall gälla endast aktuella uppgifter som är av väsentlig betydelse för att den enskilde skall få nödvändig vård. Andemeningen i just de orden ställer ni er ju då också bakom enligt vad jag förstår. Då vore det väl bra om det också stod i lagen, så att det inte blir några missförstånd ute på fältet utan man verkligen är restriktiv. På det sättet förvissar vi oss om att det finns en restriktivitet när det gäller informationsutbytet. När det gäller definitionen av basenheter och myndigheter har Ulla Pettersson fått det till att det finns skillnader i dessa avseenden mellan glesbygd och storstad och att det skulle vara enkelt att lösa detta på det sätt som vi föreslår i storstaden men att svårigheten skulle gälla glesbygden. Från Göteborgs sida ser man problemet med att det inte finns något klargörande på den här punkten. Man vill ha en definition av vad som skall betraktas som basenhet för att kunna veta när sekretessen gäller och när den inte gäller. Det är snarare så att man i Göteborg efterfrågar en definition därför att man tycker att det här är problematiskt. Jag tror inte att förklaringen ligger i att det är enkelt att genomföra i en storstad men svårare i glesbygd.
Fru talman! Den här gången skall jag börja med Bengt Kindbom, som tyckte att jag talade om en socialdemokratisk förkärlek för register. Då lyssnade inte Bengt Kindbom. I mitt anförande sade jag att det är viktigt att vi talar om varför vi behöver registren. Människor som lider av sjukdomar som kanske är miljöbetingade eller ärftligt betingade är naturligtvis i allra högsta grad betjänta av att vi registrerar och får fram uppgifter som gör att man kan hitta bot för eller stoppa spridning av en sjukdom eller på annat sätt lindra människors bekymmer och problem. Detta med att ha en mängd register får inte vara ett självändamål. Jag tycker att jag har sagt det många gånger redan. Vi måste alltså vara mycket varsamma och ha kontroll över vad vi stoppar in i registren. I ett register får bara finnas sådant som är absolut nödvändigt med tanke på syftet med registret och även med forskningen. Jag måste fråga Elisabeth Fleetwood, som tycker att det är eländigt att vi inte gör en omfattande översyn av sekretesslagen: Vilka är då de stora skadeverkningarna när det gäller nuvarande sekretesslagstiftning? Man får en känsla av att vi inte gör någonting i det här sammanhanget. Men bara det faktum att vi i dag i denna kammare diskuterar dessa saker och att vi minst en gång om året för sådana här diskussioner är ju bevis för att vi kontinuerligt filar och plåstrar, som jag tidigare har sagt, i syfte att få fram en användbar lag. Om Elisabeth Fleetwood tycker att det är så erbarmligt dåligt nu, varför har hon då inte yrkat avslag på hela den aktuella propositionen? Elisabeth Fleetwood kan ju i stället komma med en reservation. Sedan tror jag inte, Ingela Mårtensson, att det som det här talas om enbart är ett storstadsproblem. Jag har också sagt att det är möjligt att det här är ett sätt att lösa problemet i Göteborg. På Gotland fungerar det dock inte. Jag ville bara visa på de svårigheter som finns i det här avseendet. Det är alltså inte så, att man inte skall gå vidare och se över dessa saker. De här frågorna tas ju också upp i propositionen. Om jag inte minns fel uttrycker sig föredragande statsrådet så, att man nu inte skall göra en lagreglering. Det innebär således att man avvisar det förslag som finns i den promemoria som har lagts fram och som handlar just om att sätta en gräns mellan basenheterna. I det sammanhanget har jag visat på en del av svårigheterna.

Fru talman! Vi moderata ledamöter i konstitutionsutskottet anför i ett särskilt yttrande mycket kritiska synpunkter på det av riksdagens förvaltningsstyrelse framlagda förslaget om projektering av en fastighet med bostäder för riksdagsledamöter i kvarteret Ormen vid Slussen här i Stockholm. Vi påtalar att det föreslagna projektet, och det handlar då om en ytterst svårbebyggd tomt, kommer att leda till mycket höga kostnader. Varje lägenhet om 47 kvadratmeter beräknas i nuläget kosta 2 milj.kr. Med säkerhet blir det fråga om en ännu högre kostnad när det hela skall förverkligas. Detta kan med rätta betecknas som orimligt dyrt i jämförelse med den normala kostnaden för en lägenhet av motsvarande storlek. Hyreskostnaden torde bli ca 25 000 kr. per månad, vilket är mer än hela riksdagsarvodet som sådant. Dessutom förutsätter det här en kraftig subventionering med skattemedel. Enligt vår mening borde därför förvaltningsstyrelsen ha prövat andra alternativ, t.ex. genom kontakter på den privata bygg och fastighetsmarknaden, innan projekteringsförslaget lades fram för riksdagen. När den moderata riksdagsgruppen i går diskuterade detta ärende ansågs vad vi påtalat vara så anmärkningsvärt att gruppen ej fann det möjligt att ställa sig bakom det föreliggande förslaget. I första hand borde en ny prövning av hela frågan komma till stånd. Därrest detta ej låter sig göras, borde hela projekteringen stoppas. Fru talman! I enlighet med riksdagsgruppens ställningstagande yrkar jag alltså i första hand att ärendet återremitteras till konstitutionsutskottet. I andra hand yrkar jag avslag på utskottets hemställan i dess helhet när det gäller detta ärende.
Fru talman! Självfallet delar Börje Hörnlund och jag KUs uppfattning att det är viktigt att riksdagens ledamöter har tillgång till en bostad med rimlig standard under den tid som de utövar sitt uppdrag i Detta får dock inte innebära att riksdagen accepterar orimligt höga kostnader.

Men detta gör inte en investering om ca 35 000 kr. per kvadratmeter lägenhetsyta acceptabel. Någon kanske reagerar då och säger att det är fel att bara se till lägenhetsytan. Men det är ju sådana uträkningar som vi har nytta av. Även om vi tar med övrig uthyrningsbar yta blir kostnaden över 30 000 kr. per kvadratmeter. En av de stora nackdelarna med projektet är alltså att den totala byggytan utnyttjas mycket dåligt. Jag vill göra en jämförelse, även om också den har sina brister. Jag har i dagarna medverkat i en upphandling av 64 lägenheter i Göteborgsregionen. Standarden är minst lika hög som i riksdagslägenheterna. Totalkostnaden är 9 300 kr. per kvadratmeter lägenhetsyta, dvs. ungefär en fjärdedel av kostnaden för riksdagslägenheterna. Det finns säkert många som lyssnar som säger att det här är en oriktig jämförelse. Självklart har jämförelsen sina begränsningar. Dessa 64 lägenheter ligger inte i centrala Göteborg. Grundförhållandena är mindre komplicerade, men det krävs ändå en mycket omfattande s.k. korrosionspålning. Lägenheterna är i genomsnitt kvadratmeter. I detta Göteborgsprojekt ingår en mycket avanserad energianläggning, som gör att 90 % av lägenheterna kommer att använda förnybar energi. Jämförelsen ger en ändå ett par viktiga besked. På byggmarknaden i Göteborg finns det i dag en god konkurrens, vilket har pressat ned priserna. Denna konkurrenssituation kommer i slutet av 1991 och i varje fall under 1992 att i betydande omfattning finnas också i Stockholm. Detta bör förvaltningsstyrelsen och förvaltningskontoret verkligen utnyttja. Beräknad projekteringskostnad bedömer jag också som orimlig.

Fru talman! Den här frågan har ju behandlats i utskottet och i det aktuella betänkandet finns det ingen reservation. Däremot föreligger det särskilda yttranden från moderata samlingspartiet, vänsterpartiet och miljöpartiet. När vi behandlade det här ärendet i konstitutionsutskottet koncentrerade vi oss på övergripande frågor, såsom riksdagens ledamöters servicebehov när det gäller bostäder. Jag har inte upplevt att några av talarna i det fallet har någon skiljaktig mening, utan där är vi ganska överens. De frågor som Ivar Franzén talade om och som berörs i motionerna har inte utskottet -- det måste jag erkänna -- någon särskild sakkunskap att bedöma. Jag tror inte heller att jag kan gå i någon detaljdiskussion med Ivar Franzén i detta avseende. Vi har under beredning av ärendet försökt fråga ut förvaltningskontoret och vi har erhållit kompletterande upplysningar. Vi har också inhämtat uppgifter om byggnadskostnader för jämförbara fastigheter som byggts under senare tid inom centrala områden med mycket komplicerad grundstruktur. Jag har kommit fram till samma slutsats som Ivar Franzén, nämligen att detta handlar ändå ytterst om vårt förtroende för förvaltningsstyrelsen och förvaltningskontoret. Det är de som har att svara för byggnader. Utskottet säger därför att frågan rörande t.ex. entreprenadform skall avgöras av förvaltningskontoret. Jag vill då understryka att vi är självfallet intresserade av att denna styrning görs så att kostnaderna pressas ned så mycket som möjligt. Vi har väl så pass bra kontakt mellan partierna och våra företrädare i förvaltningsstyrelsen att detta resultat kan uppnås. Ett bifall till detta förslag innebär inte att riksdagen därmed tar definitiv ställning till genomförande av projektet. Jag vill dessutom understryka -- Ivar Franzén tog också upp detta -- att om projektet skall fullföljas utgår utskottet ifrån att förvaltningskontoret ytterligare prövar kostnadsfördelningen mellan staten och riksdagen. Hans Nyhage undertecknade utan reservation detta enhälliga betänkande. Nu förklar han att hans parti har ändrat sig. Hans Nyhage yrkar således avslag. Jag brukar vara försiktig i mina kommentarer, men jag vill bara säga att en sådan helomvändning under tiden från utskottsbehandling fram till kammarbehandling är glädjande nog utomordentligt ovanlig här i riksdagen. Det är uppenbart för alla att en sådan helomvändning medför att betänkandet ger en dålig information till övriga riksdagsledamöter inför voteringen. Jag hoppas att det är sällsynt att man på det här sättet ändrar sig från tiden för justeringen av betänkandet fram till kammarbehandlingen. I likhet med Ivar Franzén anser jag att det inte finns något positivt att vinna i en återremiss till utskottet. Jag yrkar således avslag till återremissyrkandet. Däremot yrkar jag bifall till utskottets hemställan, som innebär en tillstyrkan av förvaltningsstyrelsens förslag till projekteringsanslag.

Fru talman! Jag börjar med att konstatera att Börje Hörnlunds och min motion har lett till avsedd effekt, nämligen att uppmärksamheten har fästs vid dessa orimliga kostnader. Jag vill återigen understryka vikten av att förvaltningsstyrelsen tar sitt fulla ansvar. Man har utomordentligt goda möjligheter att visa ett bra resultat. Jag skall inte ägna för mycket tid åt tekniska saker, men med anledning av Kjell Dahlströms inlägg vill jag ändå rikta en varning till förvaltningsstyrelsen för att ge sig in på någon sorts löpande räkningsupphandling. Det vore att underskatta den mycket omfattande kompetens som finns hos väldigt många byggföretag i Stockholm. Ge dessa byggföretag en rimlig tid att räkna på en totalentreprenad! De är säkerligen beredda att ta det fulla funktionsansvaret. Finessen med totalentreprenad är att man köper funktioner och inte en massa detaljer som alltid drar med sig extra kostnader och som gör att ansvaret ligger kvar på beställaren. Här ligger ansvaret odelat på entreprenören. Och det är just vid komplicerade förhållanden en klar fördel. I det förväntade upphandlingsläget är jag alldeles övertygad om att det finns ett antal entreprenörer i Stockholm liksom i Göteborg som är beredda att se seriöst på detta och ge ett mycket konkurrenskraftigt pris.

Fru talman! Ingen av dem som har varit närvarande i konstitutionsutskottet vid detta ärendes handläggning kan hävda annat än att vi från moderat håll framförde mycket stark kritik framför allt beträffande de synnerligen höga kostnaderna men även beträffande att andra alternativ ej har prövats. Vi var högst betänkta när det gällde att reservera oss men valde till slut att markera vår kritiska inställning genom ett särskilt yttrande. Jag är fullt medveten om att detta ställningstagande inte var något avslagsyrkande. Men vår kritiska inställning har klart markerats i detta särskilda yttrande, vilket även Olle Svensson torde kunna erkänna. Nu har riksdagsgruppen diskuterat frågan och kommit till slutsatsen att man borde pröva frågan en gång till. Och det var faktiskt mitt första yrkande, Olle Svensson -- återremiss för ny prövning i fullt förtroende för våra ledamöter i förvaltningsstyrelsen och för förvaltningskontoret. Jag finner därför inte att det som jag framför här i dag är särskilt anmärkningsvärt. Olle Svensson talar om helomvändning och är mycket kritisk. Jag tycker att just Olle Svensson skall vara försiktig med att tala om helomvändningar. Maken till helomvändningar som vi har fått uppleva från socialdemokratiskt håll inkl. Olle Svensson under det senaste året får man nämligen sannerligen leta efter.

Fru talman! Jag vill inte förmena någon att ändra sig. Vad jag litet stillsamt påpekade var att det här betänkandet i sin nuvarande form utgör en dålig information till riksdagens ledamöter. Här har nu två partier ändrat sitt ställningstagande, vilket jag beklagade, och jag ansåg att det borde kunna undvikas. I sakfrågan står jag emellertid kvar vid att det inte finns någonting att vinna på att bifalla ett återremissyrkande. Jag vill också understryka att våra förtroendevalda i förvaltningsstyrelsen har möjlighet att ta intryck av denna debatt och genomföra detta projekt på ett så bra sätt som möjligt och bringa ned kostnaderna så mycket som möjligt. Jag har förtroende för att så kommer att ske och står fast vid utskottets hemställan.

Fru talman! Till detta betänkande, som handlar om rättshjälp, har vi moderater fogat tre reservationer.

Man konstaterar i de här reservationerna att den allmänna rättshjälpen i praktiken har avskaffats vid angelägenhet rörande bodelning. Effekten är att många kvinnor har fråntagits den ekonomiska möjligheten att kämpa för sin rätt. Mannen drabbas mer sällan, eftersom han i flertalet fall får sitt ägande skyddat mot rättsprövning genom den nuvarande lagstiftningen. Enkelt uttryckt: Vid bodelningar hamnar kvinnan ofta i ett ekonomiskt underläge.

Vi moderater konstaterar att den översyn av rättshjälpslagen, RHL, som för närvarande görs bör leda till, att möjligheterna åter öppnas för att man vid bodelning i samband med skilsmässa skall få ett temporärt ekonomiskt stöd i form av rättshjälp. Vi konstaterar också att makar med bodelningsproblem inte bör ha sämre möjlighet att få rättshjälp än andra personer med juridiska problem. Dessa motioner, som alltså ligger till grund för reservation 1, slutar i en hemställan om att regeringen begär förslag till sådan ändring i rättshjälpslagen att inskränkningen vad avser bodelning mellan makar avskaffas. I reservation 2 handlar det om rättshjälp till småföretagare. Bakom den reservationen finns en motion av Ewy Möller, framliden ledamot av kammaren, och Mona Saint Cyr. I motionen konstateras att den nuvarande praktiska rättstillämpningen enligt rättshjälpslagen ibland upplevs som alltför restriktiv. En enmansföretagare kan mycket väl råka minst lika illa ut ekonomiskt som någon löntagare. Löntagaren är, till skillnad från enmansföretagaren, bokstavligen inbäddad i trygghetslagar. Relativt sett diskrimineras näringsidkare i detta avseende. Självklart skall allmän rättshjälp inte utgå till företag och företagare när rättegångskostnaderna naturligt integreras i verksamheten. Men vi anser att bedömningen bör vara en annan då lagen prövas gentemot en småföretagare som i sak inte skiljer sig mycket från löntagaren och löntagarens förutsättningar att erhålla rättshjälp. Småföretagare bör kunna få ekonomiskt bistånd i rättsliga angelägenheter i samma mån som det kommer löntagare till del. Det är vår hemställan och som jag sade återkommer den i reservation 2. Motionen handlar i sin helhet om stöd till brottsoffer. Vi har i flera avsnitt ganska grundligt behandlat de problemen. Vi kan konstatera att det i fjol begicks inte mindre än 1,2 miljoner brott. Det är den siffra vi har att tillgå; mörkertalet, som det heter numera, är sannolikt ganska stort, eftersom så många människor inte finner det mödan värt att anmäla t.ex. ett inbrott eller en misshandel. Ibland händer det att man inte anmäler t.ex. misshandel därför att man är rädd för repressalier från den eller dem som gjort sig skyldiga till brottet, alltså våldsverkarna. Det är väldigt många människor som är offer för våldet och brottsligheten i vårt land. En stor del av dem skulle behöva hjälp och vägledning och till att börja med information om sina rättigheter och om hur man skall gå till väga i vårt komplicerade, ofta mycket byråkratiska samhälle. Det är naturligtvis vår uppfattning -- vi moderater har i alla fall den uppfattningen -- att samhället, staten och kommunerna skall ställa upp för att ge rättslig trygghet åt envar medborgare. Det innebär också att man måste kunna få möjlighet till rättshjälp. Det är minsann inte alla som har råd att själva betala. Vi konstaterar också att det finns en rätt till skadestånd vid inbrott, men att många finner att de ändå har gjort stora förluster. Vi har väl alla och envar ofta hört om sådana fall där människor säger: Det har inte varit möjligt att få rätsida på det här. Jag är glad att jag fick behålla livet och inte blev alltför sönderslagen. Men den ekonomiska kompensationen har jag inte fått. Jag visste inte hur jag skulle gå till väga. I den motion jag nu talar om, Ju825, som jag rekommenderar till läsning, finns på s. 8 ett avsnitt med rubriken Ge brottsoffren rättsligt stöd. Där framgår att man i vissa fall kan få hjälp med målsägandebiträde. Men det gäller endast i samband med rättegång. Brottsoffren kan även i viss utsträckning få rättshjälp och därmed anlita juridiskt biträde. I många situationer är dock möjligheten mycket begränsad. Många brottsoffer har behov av stöd och hjälp för att bevaka sin rätt efter brottet. Det kan vara fråga om kontakter med myndigheter, såsom exempelvis brottsskadenämnden och försäkringsbolag. Det är ju inte alltid som det i försäkringsvillkoren är särskilt väl utsatt, med väl synlig skrift, vilken rättighet och möjlighet som försäkringstagaren har. Här skulle en jurist kunna vara till hjälp. Ett sådant behov av rättshjälp kan också finnas hos efterlevande till någon som avlidit till följd av brott; dess värre är de många. Det är alltså vår mening att allmän rättshjälp skall kunna beviljas i betydligt större omfattning till personer som utsatts för allvarligare brott; förutom våldsbrott vill jag också nämna bostadsinbrott. Även i andra fall då offret allvarligt skadats fysiskt, psykiskt eller ekonomiskt, bör sådan rättshjälp kunna beviljas. Det bör därför, anser vi moderater, vidtas sådana ändringar i rättshjälpslagen att det klart framgår att rättshjälp skall kunna utgå i de situationer som jag här har nämnt. Herr talman! Jag ställer mig alltså bakom reservationerna 1 och 2, men yrkar bifall endast till reservation 4, av skäl som kammarens närvarande ledamöter så väl känner till: för att spara tid så här i slutet av en session.

Herr talman!

Det gäller t.ex. skatteärenden, arbetsskadeärenden, sociala ärenden, ärenden som rör felbehandling av läkare, samt bygglovs och planärenden. Jag vill, herr talman, yrka bifall till reservation 6, som bygger på motion Jo816 om åtgärder mot miljöskadlig verksamhet. I reservation 6 yrkas på ökad rättshjälp i miljömål. Vi vill ha rättshjälp för att enskilda personer och organisationer bättre skall kunna stoppa miljöförstöringen som drabbar marken, luften och vattnet omkring dem. Det gäller alltså vad vi kan kalla lokal miljöpåverkan, möjligheten att skydda sig och de sina, djur och natur där man bor och verkar. Det vore rimligt att organisationer och enskilda kunde få den här möjligheten att via domstolar skydda sig mot miljöförstöring och miljöbrottslighet. Centerns reservation 5 är värdefull men inte tillräcklig. Den gäller större saker, den gäller inte de enskildas möjligheter att skydda sig, och den gäller heller inte t.ex. miljöorganisationernas möjlighet att driva sådana här frågor. Slutligen vill jag, herr talman, ställa mig bakom reservation 8, där det yrkas att riksdagen skall begära en utredning om de s.k. rättshaveristernas situation.

Det gläder mig att miljöpartiet har för avsikt att stödja den reservationen om deras egen reservation faller. Informationsmässigt är det ett rimligt krav att förbättra rättshjälp i miljöfrågor. Jag är säker på att det med tiden kommer att bli så. Informationsmässigt vill jag säga till Berith

Herr talman! Eftersom Sigrid Bolkéus använde mycket tid i sitt inlägg för att diskutera sina egna erfarenheter, vill jag ta tillfället i akt att säga att det var ett intressant påpekande om kostnaderna för att flytta asylsökande runt om i landet till olika förläggningar. Har Sigrid Bolkéus kontaktat arbetsmarknadsdepartementet och invandrarverket och delgett dem sina erfarenheter? Jag hoppas att Sigrid Bolkéus inte menar att man skulle försämra rättshjälpen för de asylsökande i något slags besparingssyfte utan att det är fråga om att angripa problemets kärna.